Herr talman! Med hänvisning till gårdagens debatt om skatteutskottets betänkande 26 yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4.

Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1, 4 och 5. Som röstförklaring vill jag säga att därest riksdagen avslår reservationen 4 under mom. 9 a i voteringspropositionen och bifaller denna reservation i motsva rande del under mom. 9 b, kommer jag vid avgörandet under mom. 10 att stödja det under överläggningarna framställda förslaget från vpk.
Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4 och 5 och åberopar de skäl jag anförde i går kväll. De håller lika bra i dag som de gjorde i går. De kommer också att hålla i framtiden.

Fru talman! Det har utdelats ett särskilt yrkande på ledamöternas bänkar till vilket jag yrkar bifall.

Förhoppningsvis vill inte kammaren det, utan vi vill att tullverket skall ha sina resurser. Därför måste vi fylla på budgetanslaget med 4,7 miljoner, och då uppkommer just den summa på 728,8 miljoner som upptas i vårt särskilda yrkande.

Fru talman! Vi har på senare tid kunnat bevittna en rad manifestationer och demonstrationer av studerande och av lärare vid våra tekniska högskolor. Det är inte för mycket sagt att det här återspeglat en reell oro inom den högre utbildningen. Men egentligen är det inte bara fråga om vad som händer vid de tekniska högskolorna, utan vi kan konstatera att hela högskolan befinner sig i en djup och allvarlig kris. Det här accentueras av teknikerbristen, som påtalas av industrin och av näringslivet. Men teknikerbristen, som alltså är så påtaglig för alla i samhället, är i själva verket bara toppen på isberget. Vi har en allvarlig kris inom hela högskolan. Och varför? Ja, det kan möjligtvis illustreras med ett litet exempel. För någon tid sedan blev jag i egenskap av universitetslärare uppsökt av en av mina tidigare studenter — duktig, framstående, skulle säkert kunna bli en god forskare. Vederbörande frågade mig om jag kunde rekommendera att han ägnade sig åt forskarutbildning. Han hade nu ett bra jobb, relativt välbetalt, i Stockholm. Jag svarade att på lång sikt lönar det sig självfallet alltid med kunskaper, och jag vill hoppas att det också då skall löna sig med forskarutbildning. Men på kort sikt måste jag säga att det absolut inte lönar sig. Det blir svett och möda, ett dåligt utbildningsbidrag eller i bästa fall en doktorandtjänst. Men det kommer att krävas mycket av omgivningen för att man skall kunna stå ut med de påfrestningar som är förknippade med forskarutbildningen. Det är sorgligt att det blivit på det här sättet. Det är sorgligt för hela landet och det är allvarligt för landet när man inte kan ge rådet: Satsa självfallet på att skaffa bästa möjliga utbildning. Man kan utan vidare konstatera att den akademiska karriären inte är lockande längre. Det beror på en rad olika faktorer, och jag skall bara erinra om några. För det första har vi löneutvecklingen som har gjort att det knappast längre är lönsamt att ägna sig åt en universitetskarriär. Professorernas löner åker nu upp till en del, men för övriga kategorier, universitetslektorer och andra, gäller att de befinner sig på en så låg lönenivå att de vid en internationell jämförelse snarast skulle tillhöra de lägsta kasterna. Vi kan också konstatera att forskarutbildning i sig inte längre är meriterande. Här har rätt länge krävts att regeringen efter utredningar skulle lägga fram ett förslag om de områden på vilka doktorsexamen skall krävas för att man skall kunna få en tjänst. Ännu har inte mycket hänt på detta område. Självfallet blir det inte bättre av att vi har ett näringsliv som av tradition — bortsett från några få områden — använder sig mycket litet av forskarutbildade personer. Vi kan också konstatera att utvecklingen för de enskilda ämnesområdena vid våra universitet har varit dålig. Särskilt på de filosofiska fakulteterna har det linjesystem, som infördes med den s.k. högskolereformen 1977, verkat närmast förödande. Detta är alla som har verkat inom systemets ram beredda att intyga. Vi har också en byråkratisering som gör det svårt och trögt att få igenom någonting och som tar en alldeles oproportionerligt stor del av tiden i anspråk för sammanträden, remisskrivande och för mångt och mycket sådant som inte är alldeles konstruktivt. Vi har dessutom — och det är märkbart inte minst på den tekniska sidan — för små utrustningsanslag. Vi moderater har yrkat på en samlad översyn och åtgärder för att komma till rätta med detta. Vi kan också se hur arbetsmiljön på universitet och högskolor många gånger är dålig. Resurserna för undervisning har släpat efter. Stora grupper och föga av personlig kontakt mellan lärare och elever har blivit resultatet, vilket i sin tur återspeglas i den mycket låga examinationsfrekvensen på många områden. Antagningssystemet medför också i många fall att de som är bäst lämpade för att studera vissa ämnen inte kan ägna sig åt detta. Tyvärr måste det slås fast att vi har en sjunkande kvalitet på våra universitet och högskolor. Det gäller såväl studenter som studieresultat, men också universitetslärare. När det gäller utbildning kan man naturligtvis beträffande grundskola och gymnasium säga sig att de förändringar som genomförs inte får några omedelbara och direkta effekter — man har inte så mycket att jämföra med. Men när det gäller högskola och universitet gäller det inte längre. Här visar den internationella jämförelsen obönhörligt var vi står. När det gäller utbildningar för tekniska yrken har det påtalats att vi har en brist på civilingenjörer, och det är en brist som tycks vara permanent. Den beror på att industrin har förändrats mot mer högteknologisk produktion. Ingenjörsbristen är alltså inte bara ett konjunkturproblem utan snarare ett strukturellt problem. En enkät som utförts av Sifo på beställning av Civilingenjörsförbundet bestyrker detta och visar att vi kommer att fram till 1988 ha en brist på mellan 250 och 300 civilingenjörer. Det är bråttom med åtgärder, fru talman, för att häva teknikerbristen. I budgetpropositionen endast antyds några vägar; där har man inte varit särskilt konstruktiv. Från moderat sida har vi krävt omedelbara åtgärder i form av resurstillskott, höjd per capita-resurs när det gäller nybörjarplatserna, en samlad översyn av utrustningen och behovet av förnyelse och en förlängning av civilingenjörsoch arkitektutbildningen från nuvarande 160 till 180 poäng, vilket skulle innebära att man i stort sett låter de faktiska förhållandena avgöra. I dag är det bara 8 90 av våra civilingenjörer som utexamineras inom den stipulerade tiden. Inför risken av ett nederlag i rikdagen har socialdemokraterna och de Övriga partierna träffat en kompromiss när det gäller såväl grundutbildningen som forskningen och utrustningen för framtiden. Här beställer utskottet insatser från regeringen redan för läsåret 1985 86 och att en beställning av en förlängning av civilingenjörsutbildningen och arkitektutbildningen från 160 till 180 poäng effektueras av regeringen. Detta förutsätter att inga merkostnader behöver uppstå, vilket i sin tur har intygats av UHÄ. Regeringen har en arbetsgrupp som arbetar med det här, men den gruppen får nog lägga på några kol extra om den skall hinna få igenom de här ofrånkomliga åtgärderna i något så när hygglig tid. Men det är ändå bra att kompromissen har kunnat träffas. En enighet på det här viktiga området betyder åtskilligt. Till sist, fru talman, bara några ord i all korthet om de reservationer som undertecknats av moderater. Vi vill ha en utredning av mer kvalificerad, kortare teknisk utbildning, ett återinförande av institutingenjörsutbildningen, som kan ligga ovanpå de tekniska linjernas tre år och utformas på det sättet att det fjärde året avskaffas och de lokala utbildningslinjerna integreras i denna kortare, kvalificerade tekniska utbildning. Marknadslönetillägget bör i ökad utsträckning användas, i den mån det hjälper. Jag vet att det är tio år sedan man över huvud taget kunde rekrytera någon från industrin till en lärartjänst vid universitetet i Linköping. Nytillskottet av nybörjarplatser på elektronikoch dataområdena bör finansieras genom en omfördelning av platserna över hela linjen. Styrelserna för varje högskoleenhet bör besluta om antagningstalen för de enskilda linjerna. Vi har också en reservation där vi betonar att den datavetenskapliga linje som föreslås inrättad i Umeå i stället bör förläggas till Stockholm, där vi har 60-70 0 av vår elektronikindustri och där behovet är stort. Man får hoppas att Umeå kan komma i fråga något senare. Vi har ingenting emot regeringens förslag om att en ny tvåårig teknisk utbildning inrättas såsom påbyggnadsutbildning på gymnasieskolans yrkesinriktade linjer. Men vi vill inte acceptera att det blir en allmän utbildningslinje inom högskolan. I stället får det ses som en motsvarighet till de högre specialkurserna i gymnasiet. Till sist har vi åter efterlyst en samlad utvärdering av YTH-utbildningarna. I avvaktan därpå är vi inte beredda att just nu acceptera någon ytterligare utbyggnad av YTH-utbildningarna. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4, 6, 7, 10 och 11.

Fru talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 25 är ett viktigt betänkande. I total enighet slår vi i utskottet fast att regeringen i nästa budgetproposition bör lägga fram förslag till mer långsiktiga åtgärder för att främja utbildningen för tekniska yrken. Bland åtgärderna bör ingå, säger vi, att regeringen lägger fram förslag om förlängning av civilingenjörsutbildningen och arkitektutbildningen från 160 till 180 poäng. Därmed tillgodoses motionskrav från bl.a. folkpartiet. I dag blir bara 8 96 av civilingenjörerna klara på normal utsatt tid. Därför har UHÄ föreslagit att man skall genomföra denna förlängning och sagt att man bör klara det inom oförändrad kostnadsram. Det är bra att vi i utskottet har nått enighet på denna punkt och gör detta tillkännagivande till regeringen. Dessutom säger ett enigt utskott att extraordinära insatser bör göras när det gäller utbildningen för tekniska yrken redan för läsåret 1985/86. Regeringen bör lägga fram förslag på tilläggsbudget redan för nästa budgetår. Detta är ganska ovanliga markeringar från utskottet. Men bakgrunden till utskottets enhälliga skrivning är det utomordentligt besvärliga läge som den tekniska utbildningen befinner sig i för närvarande. Det är bra att vi också har kunnat enas om att det behövs ökade resurser även på lång sikt. Vi säger ju att det krävs långsiktiga åtgärder förutom de kortsiktiga för nästa budgetår. Syftet är bl.a. att främja utbildningen av civilingenjörer och arkitekter. I folkpartiets partimotion har vi pekat på svårigheterna för den offentliga sektorn att kunna konkurrera om kvalificerad personal med industrioch näringsliv i övrigt. Särskilt gäller det, har vi sagt, läraroch forskaruppgifter på konkurrensutsatta områden inom högskolan, framför allt inom den tekniska sektorn. Från folkpartiets sida tycker vi därför att åtgärder bör vidtas för att stärka högskolornas konkurrenskraft. På den punkten har vi i vår partimotion pekat på marknadslönetillägget såsom en möjlighet. Vi menar att medlen som anslås till marknadslönetillägg bör ökas. I reservation 4 förordas bifall till folkpartimotionen, och jag yrkar självfallet bifall till den reservationen. I reservation 10 förordas bifall till ytterligare ett förslag i folkpartiets partimotion. Den nya tvååriga tekniska utbildningen föreslås där bli utformad som en utbildning motsvarande de högre specialkurserna i gymnasieskolan; detta i stället för att utforma den såsom en allmän utbildningslinje inom högskolans ram. Jag yrkar bifall också till reservation 10. Fru talman! Jag har tidigare haft möjlighet att göra allmänna uttalanden när det gäller högskoleområdet och skall inte föra en lång diskussion om detta ämne i dag. Men jag vill ändå avslutningsvis göra ett par korta markeringar, inte minst med anledning av att Birger Hagård tog upp dessa frågor i sitt inlägg. Vi tycker att det är utomordentligt besvärande och är djupt kritiska mot att regeringen ännu inte har effektuerat riksdagens beställning för ett år sedan beträffande forskarutbildningens meritvärde vid tillsättande av statliga tjänster. Vi var ju för ett år sedan eniga om att man skulle få tillgodoräkna sig forskarutbildning, alltså avlagd doktorsexamen, såsom fyra år i förtjänsthänseende när man söker statlig tjänst. Åtminstone inom folkpartiet — och jagtror det gäller även övriga oppositionspartier — hade vi trott att regeringen snabbt skulle effektuera denna beställning. Så har dock inte skett. Nu i vår går det ut en kull färdiga doktorer som söker tjänst på det statliga området men som inte får tillgodoräkna sig en enda månad för vad de har gjort i forskarutbildningen. Jag har personligen samtalat med flera av dem som är mycket besvikna på att regeringen har varit så oerhört senfärdig på det här området. Jag vill också hänvisa till den debatt som fördes i går med anledning av diskussionen på den här punkten i konstitutionsutskottet. Låt oss hoppas att regeringen försöker göra någonting så att vi får en förändring i det här avseendet. Det är viktigt, inte minst för den tekniska utbildningen, och det är viktigt med tanke på den besvärliga rekryteringssituationen på det tekniska området. Kan man säga till eventuella forskarstuderande på det tekniska området att de åtminstone får tillgodoräkna sig vad de gör i form av att skriva en avhandling och gå igenom kurser i forskarutbildning på fyra år, är det naturligtvis lättare att rekrytera duktiga forskare än vad det är med den situation som råder i dag. Vi har tidigare från folkpartiets sida gång på gång upprepat kravet att man skall göra det lättare för ungdomar att komma in på högskolan. Vi menar att antagningssystemet är av utomordenlig vikt för valen ända långt ner i grundskolan och också på sikt för vilka man rekryterar till olika utbildningar på högskolan. Våra förslag innebär för det första att man skall öka direktandelen för de unga studerande som lämnar skolan. För det andra har vi föreslagit att man skall införa ett system med viktade betyg som är mycket mera rättvist än det system som gäller i dag. För det tredje har vi förordat en försöksverksamhet med antagningsprov på ett antal utbildningslinjer, vilket innebär att den som missat betygsintagningen kan få ytterligare en chans genom att gå igenom ett antagningsprov. Det här var några allmänna reflexioner som gäller högskolan som helhet men som har utomordentligt stor relevans för den tekniska sektorn. Jag vill, fru talman, till sist än en gång yrka bifall till de reservationer där mitt eget namn återfinns.

Fru talman! I det betänkande vi nu behandlar tas bl.a. frågorna upp om sjöbefälsutbildningen i Härnösand och fastighetsoch bostadsförvaltningsutbildningen i Gävle. Om dessa frågor kommer Sven Henricsson och Bertil Måbrink att tala. Den tekniska utbildningen vid våra högskolor röner ett allt större intresse. Detta betingas inte minst av den regionalpolitiska roll som de s.k. yrkestekniska högskoleutbildningarna spelar och kan komma att spela vid de mindre högskolorna. Från vpk:s sida menar vi att det är viktigt att fträmja utbyggnaden av dessa linjer vid de mindre högskolorna, eftersom det i sig har en positiv betydelse när det gäller rekryteringen av studerande som har erfarenhet från yrkeslivet. Vi har också i andra sammanhang sagt oss vara beredda att medverka till forskningsmöjligheter vid de mindre högskolorna och menat att här kan de yrkestekniska högskoleutbildningarna vara en naturlig rekryteringsbas. Vi hälsar därför med tillfredsställelse regeringens förslag om en ytterligare utbyggnad genom att bl.a. förlägga en underhållsteknisk linje till högskolan i Karlstad. Att stoppa denna satsning och begära en utvärdering, som moderata samlingspartiet föreslår, anser vi direkt skulle hämma de utvecklingsmöjligheter som ligger i denna typ av utbildning. Det är förvånande att moderaterna inte inser vikten av just satsningar inom den underhållstekniska sektorn. Som jag ser det, beror moderaternas ställningstagande i denna fråga endera på bristande kunskaper om ämnet som sådant eller på en allmän ovilja speciellt gentemot de mindre högskolorna. När det gäller de yrkestekniska högskoleutbildningarna kan man påstå att det också bedrivs ett visst dubbelspel från moderat sida. Dels intas partiståndpunkten om ett stopp för vidare utbyggnad, dels har många moderata riksdagsledamöter motionerat om just en utbyggnad och t.o.m. pläderat för detta så sent som under den allmänpolitiska debatten här i riksdagen i år. Vilket ben står moderaterna egentligen på i denna fråga? Själv tycker jag att moderaternas samlade förhållningssätt till de tekniska utbildningarna vid de mindre högskolorna mest påminner om en schlager som sjöngs för några år sedan. Den handlade om en som hette Sven Gren och stod på sitt tredje ben. Det skulle vara välgörande om man kunde få en klar positionsangivelse från moderat sida till dessa frågor. Man bör inte agera på ett sätt i riksdagen och sedan gå ut och göra sig bred och välvillig i regionala massmedia. Fru talman! Frågan om en förlängning av civilingenjörsutbildningen och arkitektutbildningen behandlas också i det betänkande vi nu skall fatta beslut om. Vi har från vpk:s sida motionerat i denna fråga och föreslagit en förlängning, vilket nu också utskottet föreslår. Vi skiljer oss dock från utskottsmajoriteten på ett par punkter. Vi menar att en förlängning inte får innebära proportionella minskningar av resurserna per studerande och år. Vi menar också att eventuella kostnader för en förlängning borde vägas mot kostnader för andra åtgärder. Det är inte så säkert att man kommer till rätta med ett annat viktigt problem, nämligen den sociala snedrekrytering som också sker till de tekniska högskoleutbildningarna, genom att förlänga utbildningstidens längd med ytterligare en termin. Vi är inte riktigt övertygade om detta. I ett särskilt yttrande, fru talman, har jag talat om vikten av allmän behörighet i svenska och engelska till de kortare tekniska högskoleutbildningarna. Detta betingas naturligtvis av att om man skall kunna skapa sig en bra yrkesgrund att stå på och bygga vidare på är det viktigt att man har kunskap i just dessa ämnen. Det finns dock ytterligare en viktig faktor. Människor som kommer att gå på dessa utbildningar kommer ofta att arbeta inom processindustrin, där man som bekant har kontinuerlig drift och avlämnar driftrapporter när man går av sitt arbetspass. Det är oerhört viktigt, fru talman, att man behärskar svenska språket, så att man kan uttrycka sig klart och tydligt i driftrapporter till den arbetskamrat som skall ta över i nästa arbetspass. På så sätt kan många olyckor som nu sker i industrin undvikas. Vi har insett problematiken i att nu bestämt yrka på allmän behörighet i svenska och engelska, eftersom det skulle kunna vara till förfång för ett startande av dessa utbildningar redan nu till hösten. Vi har därför stannat för ett särskilt yttrande i denna fråga. Fru talman! Jag vill yrka bifall till vpk:s reservationer vid detta betänkande samt till reservation 9 av Bengt Wiklund m.fl.

Fru talman! Nej, vi har inte alls någon ambivalent inställning, utan vi har ett logiskt och konsekvent tänkande på detta område liksom på alla andra områden. Jag skall tala om för Björn Samuelson hur det hänger ihop. Vi har krävt en samlad översyn av YTH-utbildningarna och dessa kortare utbildningar. Vi ser här nämligen ett exempel på inte det positiva utan snarare det negativa i att man har sammanfört all postgymnsial utbildning och kallat den högskoleutbildning. Samtidigt som vi diskuterar ordentliga insatser för att stärka de tekniska högskolorna, civilingenjörsutbildningen etc., diskuterar vi vissa detaljer, lokala linjer av olika slag, som egentligen kanske hör mera hemma som högre specialkurser för gymnasiet än som högskoleutbildningar. Det är detta som är det stora problemet. På högskoleområdet har vi en flora av olika typer av utbildningar som egentligen inte har så förfärligt mycket med varandra att göra. Det enda de har gemensamt är att de i någon mening ligger ovanför den ordinarie gymnasieutbildningen. Allt detta försvårar. Vi menar att man måste göra rent hus och komma överens om hur det skall se ut i framtiden. Vi tror inte på organisatoriska centrallösningar utan fastmer på att man får ordentligt utrymme för att kunna se dels vad som är lämpligt som påbyggnadsutbildningar på gymnasiet, dels vad som kan vara lämpligt i andra sammanhang för att just stimulera utbildningen vid våra universitet och tekniska högskolor.

Fru talman! Jag sade i mitt tidigare anförande att det var förvånande att moderaterna intar detta ställningstagande. Nu skall jag utveckla varför jag anser att det är förvånande. I flera debatter rörande utbildningspolitiken har bl.a. Birger Hagård från denna talarstol talat om vikten av sparsamhet och av att generationer efter oss inte skall behöva betala våra räkningar, osv. Just ämnet underhållsteknik är ett sådant ämne där man utbildar människor till att förvalta investerat kapital i maskiner och byggnader. Det är oerhört viktigt. Det ökar investeringarnas livslängd. Om man som moderaterna säger att det skall bli stopp för dessa utbildningar så främjas väl inte utvecklingen av högskolevetande och högskolekunskaper inom detta område och får någon effekt på besparingarna i framtiden — inte alls. Det kommer snarare att skrämma bort både lärare och elever från dessa utbildningar. En misstänksamhet kommer naturligtvis att främjas genom moderaternas agerande. Detta tror tydligen inte statsmakten, kommer man att säga. Potentiella studerande kommer inte att anse att det är någon idé att söka till dessa utbildningar. Birger Hagård undvek att säga att det bedrivs ett dubbelspel beträffande de yrkestekniska högskoleutbildningarna. Det kan emellertid var och en som är intresserad klart och tydigt se i riksdagens protokoll. Jag beskrev detta i mitt tidigare anförande. Detta kommer Birger Hagård inte ifrån.
Fru talman! Vi motsätter oss självfallet inte att vi har ordentliga underhållstekniker — tvärtom. Men varför skall denna utbildning bedrivas inom högskolan på det sätt som föreslås här? Självfallet är det inte alls fråga om något slags dubbelspel. Givetvis vill man gärna ha utbildningar av de mest skilda slag till Karlstad, Borlänge, Sundsvall, m.m. Men det är inte fråga om högskoleutbildning i egentlig mening. Vi måste komma fram till vad som skall vara högre specialkurser och vad som skall vara högskoleutbildning. Det får inte vara ett sammelsurium som gör att man över huvud taget inte ens kan känna igen djuret på färgerna.
Fru talman! Med Birger Hagårds sätt att resonera i detta ärende, och just i detta ämne, kanske han anser att vi skall ta bort driftteknikerutbildningen, driftsingenjörsutbildningen och sjöingenjörsutbildningen från högskolan. Dessa utbildningar ligger i många fall på högskolenivå i dag. Var går gränsen? Varför kan man inte få bygga upp en kompetens och ett kunnande inom högskolan när det gäller underhållstekniken, vilken är en så väsentlig del inom den för det svenska samhället så viktiga processindustrin. Jag förstår inte er avoga inställning i denna fråga, Birger Hagård.

Fru talman! Jag vet inte om jag egentligen skall lägga mig i den nyss avhållna debatten, men det är klart att om man å ena sidan säger att man inte vill släppa fram fler YTH-utbildningar utan i stället överväger att göra högre specialkurser eller, som vi numera säger, påbyggnadsutbildningar, av dem, får man inte samtidigt vara avogt inställd till att öka ramarna för påbyggnadsutbildningen, som moderaterna hittills har varit. Då får man nämligen inte rum med någon påbyggnadsutbildning där heller, och då uppstår de facto den situation som Björn Samuelson just har pekat på, nämligen att det inte blir någon utbildning alls. Fru talman! I vår reservation 1 har vi pekat på behovet av att en grundlig och samlad översyn kommer till stånd när det gäller de tekniska utbildningarna på högskolenivå. Syftet med en sådan översyn bör vara att öka högskoleutbildningens omfattning och att åstadkomma en spridning till ett antal nya orter. Detta skulle man kunna uppnå genom att införa ett basblock eller en preparandkurs i civilingenjörsutbildningen efter den modell som vi har i ekonomutbildningen. En sådan grundutbildning skulle kunna vara en bas både för civilingenjörsutbildningen och för en kortare, mer praktiskt inriktad ingenjörsutbildning. Om en sådan grundutbildning förläggs till orter i regioner som i dag saknar teknisk utbildning på högskolenivå, kan man få ett verksamt bidrag till dessa regioners ekonomiska och industriella utveckling. När det så gäller sjöbefälsutbildningen i Härnösand har det funnits en särskild utredningsgrupp, tillsatt av regeringen, som har kommit fram till att utbildningen bör bibehållas i Härnösand åtminstone under ytterligare några år. Utredningen har också föreslagit ett antal åtgärder för att öka rekryteringen till utbildningen, och då är det en både rimlig och hovsam begäran att dessa åtgärder får en viss tid att verka innan man vidtar andra drastiska åtgärder. En viktig förutsättning för att kunna rekrytera elever är att utbildningen finns inom rimligt avstånd, och därför vore det synnerligen olyckligt att ställa den alldeles övervägande delen av landet utan sjöbefälsutbildning. Det har, bl.a. från Redareföreningen, vitsordats att vi har brist på sjöbefäl, och då gäller det ju att i första hand utnyttja de utbildningsresurser som vi har och inte avveckla en utbildning som har goda utvecklingsmöjligheter, bara den får en rejäl chans att visa vad den går för. Vi vet nu dessutom att sökandefrekvensen har ökat högst avsevärt. Jag beklagar att folkpartiet och moderaterna i denna för sjöfartsnäringen, men också regionalpolitiskt och utbildningspolitiskt, viktiga fråga har valt att göra gemensam sak med regeringen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 9 och 12.

Fru talman! Det har framgått av de tidigare inläggen att utskottet blivit nästan helt ense i några viktiga avseenden, bl.a. när det gäller resurstillskotten till teknisk utbildning och forskning. Jag behöver inte referera detaljerna i utskottets ställningstagande, eftersom framför allt Jörgen Ullenhag men i någon mån också Birger Hagård har redogjort för dem. Jag hade tänkt göra mitt inlägg kortfattat för att bespara kammarens ledamöter kvällsplenum, men det är möjligt att jag måste frångå den tanken på grund av en del inlägg som gjorts i debatten. Låt mig till att börja med säga till Birger Hagård och i någon mån också till Jörgen Ullenhag att jag tycker att de varje gång vi behandlar ett betänkande som rör högskolan, oavsett om det gäller utbildningen eller forskningen, drar i gång en stor debatt om hela högskoleutbildningen utan att betänka vilket avsnitt det är vi för tillfället behandlar. Det dröjde ett bra tag innan Birger Hagård kom in på det betänkande som är föremål för överläggning i dag. Det är klart att man kan föra en allmän högskolepolitisk debatt varje gång vi har att behandla ett betänkande, men jag tycker att det blir litet tjatigt. Det vore bättre om man koncentrerade sig på just det sakområde som överläggningen skall gälla. När nu ändå denna inbjudan till en allmän debatt har avgivits vill jag säga att man för att ge någon mening åt denna kanske inte bör ta till de värsta övertonerna. Man borde inte säga att hela högskolan är i djup och allvarlig kris. Jag tror faktiskt inte att det finns underlag för detta. Det finns ett antal allvarliga problem på flera områden — det medger jag gärna. Det vore ju dumt att inte erkänna detta. Men att ta till sådana övertoner som här har gjorts tror jag inte tjänar något syfte. Det är underligt, att när man träffar människor som fungerar inom högskolan, så är det på många ställen och i ett stort antal avseenden som man inte alls talar om någon djup och allvarlig kris. Man borde kanske tona ned detta tal litet grand. Det är lätt att ord som kris förlorar sitt värde, om man använder dem för allting. Riksdagens kammare är kanske inte rätt forum för att diskutera löner och lönepolitik. Men om man skall göra det — vilket jag är ytterst tveksam till — behöver man kanske inte heller ta till uttryck som att en del av de högskoleanställda hör till de lägsta kasterna. Bara själva ordet kast är ju för resten, för dem som känner till vad det betyder, alldeles enormt värdeladdat. För att vi i fortsättningen skall få en vettig debatt om dessa ting bör Birger Hagård fundera på vad orden egentligen har för betydelse. Det är ingen mening att hålla på som Birger Hagård gör. Jag tycker att alla de här kraftigt värdeladdade orden snart borde vara uttömda. Den socialdemokratiska utskottsgruppen har, som bl.a. Jörgen Ullenhag har sagt, gjort en annan bedömning än regeringen när det gäller resurserna till teknisk utbildning och forskning. Jag noterade att Birger Hagård sade att socialdemokraterna i utskottet inför risken av ett nederlag i riksdagen slutit upp bakom moderater och folkpartister och de andra. Det är klart att Birger Hagård kan tolka det så. Men jag skulle kunna uttrycka det som så att vi har tagit starka intryck av de sakliga och i sansad ton framförda synpunkterna från företrädare för den tekniska utbildningen och forskningen. Det är det egentliga motivet för att vi har gjort en annan bedömning är regeringen. Birger Hagård får ha vilka funderingar han vill om vad det är som ligger till grund för vårt ställningstagande. Men jag tror att det främst är sådana här sakliga överväganden som gör att man inom ett parti ibland har olika bedömning. Jag sade att utskottet var nästan helt enigt. Det enda undantaget är, som vi har hört av Björn Samuelson, att vpk inte vill vara med om att förlängningen av utbildningen från 160 till 180 poäng skall ske till oförändrade kostnader. Flera kompetenta bedömare har sagt att det går att rymma denna förlängning inom oförändrade kostnadsramar. Vi inom de övriga partierna tyckte därför att det fanns skäl att ange detta i utskottsbetänkandet som en förutsättning för bifallet till förlängningen. Fru talman! Jag kan tills vidare nöja mig med dessa kommentarer beträffande de här avsnitten, vilka mynnar ut i ett tillkännagivande till regeringen. Sedan vill jag säga några ord om de reservationer som har avgivits. Till det krav som har avgivits i reservation 1 på en samlad och grundlig översyn av den tekniska högskoleutbildningen vill jag bara foga några kommentarer. Civilingejörsutbildningen ses över av en arbetsgrupp inom UHÄ. Frågan om påbyggnad av gymnasieskolans N och T-linjer ses också över av UHÄ. Påbyggnaden på gymnasieskolans yrkesinriktade linjer i Övrigt ses över av en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet. Det pågår alltså över hela spektrumet ett översynsarbete. Kravet på flera alternativ i samband med de pågående översynerna av teknisk utbildning måste ju rimligen anses tillgodosett genom de översyner som nu pågår. Riksdagen behöver därför inte göra ett särskilt tillkännagivande på denna punkt. EE I reservation 11 krävs en samlad utvärdering av all YTH-utbildning. Det finns väl knappast någon gren av den högre utbildningen som har utvärderats så pass mycket som YTH-utbildningarna. Jag skulle kunna räkna upp en lång rad av studier som har gjorts från 1970-talets senare del och fram till nu. Låt mig bara erinra om att det pågår en utvärdering som skall bli klar i vår. Enligt vad jag har inhämtat är detta fråga om en total översyn. Motionärernas krav torde alltså vara tillgodosedda. Jag kommer inte ihåg om det var just i samband med YTH-komplexet eller om det var i en annan passus av sitt anförande som Birger Hagård kom in på frågan om olika slags utbildningar inom högskolan, vilka han inte tyckte egentligen hade karaktär av högskoleutbildning. Han talade om att det fanns en flora av utbildningar i högskolan som väl egentligen inte hörde dit, om jag nu fattade honom rätt. I slagväxlingen mellan Birger Hagård och Björn Samuelson utvecklade Birger Hagård detta vidare, och den här floran blev till slut ett sammelsurium, som han uttryckte det, av utbildningar inom högskolan, som han inte heller tyckte hörde dit. Det kan vara skäl att anföra några ord om strukturen i detta avseende. Vi har ett antal allmänna utbildningslinjer. Vidare har vi ett antal lokala utbildningslinjer. Det var en medveten avsikt i högskolereformen — den reform som Birger Hagård alltid benämner den s.k. reformen — att man skulle ha i första hand allmänna linjer som skulle svara mot ett permanent behov. Vidare skulle man ha lokala linjer, som skulle svara för dels tillfälliga behov, dels också regionala behov som kunde uppstå då och då. Men tanken var också att man så småningom skulle pröva om de här lokala linjerna kunde göras om. Därför blir läget att när det gått en tid så utvecklas det ett antal lokala linjer som inte inrättas centralt utan lokalt. På t.ex. dataoch elektronikområdet finns det ett stort antal lokala linjer. Därför får man, när det har gått en tid, fundera över om dessa linjer har kommit att ligga mycket nära varandra, så att man kan åstadkomma en hyfsning av bilden. Sådana överväganden pågår nära nog alltid inom UHÄ. Just nu pågår överväganden om man kan foga ihop dataoch elektronikområdets alla utbildningslinjer till nya allmänna utbildningslinjer som är mer permanenta. Det är väl ur det här perspektivet man får se detta som Birger Hagård kallar för flora eller sammelsurium. Kanske det då blir mera förståeligt att det under en viss period kan finnas ganska många utbildningslinjer som kan sägas röra ungefär samma ämnesområde. Det är kanske inte så stor skillnad mellan dem, det är bara litet olika varianter på olika orter. Men det är ingenting att vara förskräckt över, Birger Hagård. Framför allt tycker jag inte det är något fel i att pröva sig fram på detta sätt. Så småningom får man föra ihop dem till mera allmänna linjer. Jag ser alltså detta som en positiv process, som kommer att pågå hela tiden inom högskolan i fortsättningen. Det får väl anses höra till de mera positiva sidorna i högskolereformen i slutet av 1970-talet. Jag tycker alltså inte att det finns skäl att, med motiveringen att man vill ha en samlad utvärdering, gå emot förslagen beträffande YTH. Får jag sedan säga några ord om reservationerna 6 och 8, som gäller omfördelning av nybörjarplatser mellan civilingenjörslinjerna resp. frågan om inrättande av en linje för fastighetsoch bostadsförvaltning. Jag vill bara foga den kommentaren till de två reservationerna att utskottet här inte har tagit ställning i själva sakfrågan utan inväntar underlag från beredning i bl.a. regeringskansliet under hösten 1985. Avslagsyrkandena i dessa två avseenden kan alltså inte anses gälla sakavslag utan mera ett proceduravslag. I reservation 4 krävs ett tillkännagivande att marknadslönetillägg skall användas i ökad utsträckning, som vi hörde här. På den punkten är utskottets uppfattning att en utveckling redan är i gång mot att använda dessa marknadslönetillägg i ökad utsträckning. Den arbetsgrupp som utbildningsministern tillsatte för att överväga omedelbara åtgärder när det gäller läraroch forskarförsörjningen behandlar också frågan om marknadslönetillägg. Till det kan man väl foga — och det vill jag gärna göra — att det är rätt tvivelaktigt om riksdagen bör gå in i några diskussioner om de här olika lönepolitiska instrumenten och deras omfattning. Det skall man kanske vara litet försiktigt med. Reservation 7 innehåller förslag om att inrätta en datavetenskaplig linje med 30 platser i Stockholm i stället för i Umeå. Man ställer alltså Stockholm emot Umeå här. Propositionen föreslår Umeå. Utskottet anser att det är viktigt att Norrland får den här utbildningen. Därför gör utskottet nu en annan avvägning än reservanterna. Man kan väl säga att det för östra Sverige finns en datavetenskaplig linje i Uppsala med 60 platser. Man är alltså inte renons på datavetenskaplig utbildning i den här landsdelen. Jag kan hålla med reservanterna om att det behövs en datavetenskaplig linje också i Stockholm. Det är min förhoppning att det blir Stockholms tur nästa gång i detta avseende. I reservation 10 hävdar man att den föreslagna nya produktionsteknikerutbildningen inte har karaktären av högskoleutbildning, varför den inte skall vara en allmän högskoleutbildning. Därför yrkar man avslag på propositionens förslag. Jag skall nöja mig med att nu säga att det för närvarande finns inom högskolan driftteknikerlinjer. Det finns ett flertal YTH-linjer. De är uppenbarligen högskoleutbildningar nu. Det är alltså ingenting principiellt nytt som utskottet har kommit fram till i detta avseende. Det skulle naturligtvis i och för sig vara intressant att föra en diskussion om vad det är som egentligen konstituerar en högskolekaraktär hos en utbildning. Jag skall tills vidare av tidsskäl avstå från detta. Vi får se om frågan kommer tillbaka i debatten. Reservanterna bakom reservation 12 och utskottet är överens om att det är angeläget med en verkstadsteknikerutbildning i Södertäljeområdet. Utskottet anser att det under en övergångsperiod kan finnas förutsättningar att ordna den utbildningen som uppdragsutbildning i Södertälje. Därför vill utskottet nu inte skriva ut en beställning för 1986/87, vilket reservanterna vill göra. Här rör det sig alltså inte om någonting för 1985 87. Till sist, fru talman, ett par ord om sjöbefälsutbildningen. Det är riktigt att sjöbefälsutredningen förordade att man skulle låta sjöbefälsutbildningen i Härnösand vara kvar och låta det gå en tid innan man tar en definitiv ställning till om utbildningen skall vara kvar eller läggas ned. Det var en utbildningspolitisk bedömning som utredningen gjorde. Regeringen har gjort en annan bedömning. Den bedömningen är, såvitt jag kan se, inte främst, eller egentligen inte alls, en utbildningspolitisk bedömning utan en ekonomisk avvägning. I det läget hade då utskottet att göra sin avvägning. Man har kommit fram till samma avvägning som i propositionen. Jag kan i någon mån förstå den besvikelse som man kan känna i Sundsvall-Härnösand över detta. Det är viktigt att, med anledning av någon av Bengt Wiklunds passager, påpeka att Sundsvall-Härnösand inte blir lottlöst. Ett av motiven till att välja Härnösand som nedläggningsort var faktiskt att förutsättningarna för att ordna ersättningsutbildning i Härnösand var mycket goda. Sundsvall Härnösand får nu för det första en tvåårig produktionsteknikerlinje med 30 nybörjarplatser från den 1 juli 1985. För det andra får man en tvåårig driftteknikerutbildning med ytterligare 30 nybörjarplatser från samma tidpunkt. För det tredje skall den fortsatta planeringen inriktas på att även driftingenjörsutbildningen skall förläggas till Sundsvall-Härnösand. Området i fråga blir alltså inte lottlöst. Det skall man kanske komma ihåg när man funderar över fördelningen mellan olika delar av landet. Ett par kommentarer till framför allt Bengt Wiklunds inlägg. Bengt Wiklund jämförde antalet platser och antalet sökande och kom då till vissa relationer. Vad jag tycker Bengt Wiklund glömde bort var att det är ungefär 70 90 av de sökande som kommer till utbildningen när den startar. Detta ställer siffrorna i en något annorlunda dager. Jag tycker att man skall beakta det när man resonerar om dessa frågor. Bengt Wiklund var också mycket missnöjd med att nedläggningen kom så snabbt, som han uttryckte sig. Det är riktigt att regeringen här gjort en annan bedömning än sjöbefälsutredningen. Man skall även här ha i minnet att det under flera år har varit ett stort antal tomma platser, och utnyttjandegraden har, som också Bengt Wiklund sade, legat någonstans på 75 90 inom denna utbildning. Det är klart att om man under flera år inte ser någon ändring utan det redovisas tomma platser på det här sättet, så måste man förr eller senare reagera — och då kommer de ekonomiska argumenten in i bilden. Jag tycker inte att det är rättvist att säga att detta är den enda utbildning som minskats eller lagts ner på dessa grunder. Om man går igenom hela högskolan och dess olika linjer, så finner man att när det varit ett konstant underutnyttjade har det efter en tid gjorts reduktioner. Vad som sker här är alltså inte unikt — det vill jag påstå. Bara en kommentar till — om detta att det inte finns några sakskäl som skulle bita. Det sakskäl som utskottet har baserat sig på är det ekonomiska skälet — och Bengt Wiklund erkänner ju att det var ett skäl. Den summa det rör sig om kan naturligtvis tyckas vara liten i det stora sammanhanget, det kan jag hålla med om. Men om sådana här, som man kan tycka, små summor adderas över tiden, och när det gäller flera utbildningar, så blir det i alla fall en del pengar. Det är också ur det perspektivet som man får se på utskottets — och regeringens — avvägningar. Jag skall nöja mig med dessa kommentarer till vad som har sagts och ber att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Hela högskolan är inte i kris, det är bara en del som har problem, säger Lars Gustafsson. Man kan då fråga sig när det är berättigat att tala om kris.

I varje fall är flertalet av de verksamma akademiska lärarna utan vidare beredda att stryka under att det rör sig om en allvarlig kris. Detsamma gäller våra rektorer, senast rektorn vid Umeå universitet, Lars Beckman, i en artikel härförleden, en artikel som förresten just hade rubriken Högskolans kris. Man skall kanske inte i riksdagen ta upp lönefrågan, menar Lars Gustafsson. Men vi måste nog göra det i det här fallet, när det visar sig att en facklig organisation gör vad den kan för att försöka hålla nere de akademiska lärarnas ersättning och den andra inte mäktar att få upp den tillräckligt. Då är det kanske anledning för riksdagen att uttala sig, precis som man gjort förut för att befria utländska forskare från en del av skatten. När man inför marknadslönetillägg, så är det ju just därför att den vanliga ersättningen i det här sammanhanget inte räcker till. Då måste man naturligtvis från riksdagens sida säga sig: Är det inte rimligt att regeringen i det här fallet ger arbetsgivarverket sådana direktiv att man kan komma till rätta med dessa problem? Slutligen: Jag är inte alls övertygad om att det var någon perfekt ordning som man fick genom den s.k. högskolereformen 1977. Tvärtom tycker jag att all utveckling sedan dess har visat att försöken att sätta in allt inom en enhetlig ram bekräftar hur omöjligt själva systemet blir. Man skall alltså jämföra med ökning av per capita-resurser till de tekniska utbildningarna, till civilingenjörsoch arkitektutbildningarna, med satsning på en lokal linje här och en lokal linje där. Då blir det något alldeles orimligt över hela systemet — och det är väl det som är själva orsaken till att det inte fungerar särskilt bra. Det är riktigt, Lars Gustafsson, att vi borde ha en stor, ordentlig debatt där vi kunde diskutera de övergripande frågorna. Men tyvärr har våra betänkanden blivit väldigt uppstyckade — det är mycket av detaljproblem. Annars skulle jag inte hälsa något med större tillfredsställelse än att man kunde få diskutera frågorna i ett enda sammanhang.

Fru talman! Jag uppskattar att Lars Gustafsson som vanligt för debatten på ett mycket sakligt plan. På en punkt har vi säkerligen ändå delade meningar, nämligen i grundfrågan om situationen för högskolan i dag. Jag menar att situationen är djupt bekymmersam. Man kan diskutera om ordet kris skall användas eller inte, men att det är en djupt bekymmersam situation är helt klart. Det är i dag på många områden svårt att rekrytera duktiga unga människor, som är beredda att stanna kvar inom högskolan. Inte minst gäller det på det tekniska området. Det som vi har gjort inom utbildningsutskottet är något mycket ovanligt. Vi har beskrivit den utomordentligt bekymmersamma situationen, och vi har hos regeringen begärt långtgående åtgärder dels på kort sikt — redan till nästa budgetår —, dels på lång sikt, för att man skall kunna komma till rätta med det läge som i dag råder. Jag tyckte också att det var befogat att förutom mitt resonemang omkring folkpartireservationerna också göra några allmänna kommentarer. Jag tog då upp vikten av att en förändring av antagningssystemet genomförs. Detta har förvisso mycket att göra med den tekniska utbildningen, även om det också är viktigt för alla andra områden inom högskolan. Att det behövs förändringar är alldeles klart. Det är angeläget att göra det lättare för ungdomar att komma in, och det behövs viktade betyg och antagningsprov. Ett sätt att underlätta intagningen är också att få fram vilka som är bäst lämpade för och villiga att satsa på teknisk utbildning. Jag tog vidare upp en fråga som jag egentligen inte fick något svar på. Jag har förståelse för att det är svårt att i ett anförande spänna över allt, men jag tycker att forskarutbildningens meritvärde är av utomordentligt stor vikt vad gäller den tekniska utbildningen. Man kan kanske hävda att det är fel att föra den debatten här i dag, men när skall man annars föra den? Vi förde den för ett år sedan och var då överens om att genomgången forskarutbildning skall tillgodoräknas som fyra års yrkesarbete. Sedan har ingenting hänt, och jag tycker att det är befogat att i detta sammanhang peka också på det förhållandet. Till sist, fru talman! Jag kan inte och vill inte i denna replik polemisera mot Bengt Wiklund — han får föra sin debatt med Lars Gustafsson. Men jag känner ändå ett behov av att säga att jag har utomordentligt stor respekt för Bengt Wiklund som politiker. Jag har haft förmånen att under nio år tillhöra samma utskott som Bengt Wiklund, och jag kan vitsorda med vilken kunnighet och saklighet han alltid har engagerat sig i frågorna. Hans engagemang har vi sett exempel på i dag. Bengt Wiklund har också sinne för rent spel, och jag vill gärna som politisk motståndare betyga att det blir tomt efter Bengt Wiklund när han slutar med politiken.

Fru talman! Först ett par ord till Birger Hagård. Vi kan i och för sig diskutera enstaka ord och uttryckssätt, men tyvärr har Birger Hagård en benägenhet att alltid gå fram med storsläggan och ta till ord som gör att debatten får fel nyans. Det skulle nog gå att diskutera moderaternas och vår utbildningspolitik med mera ”vanliga” ordvalörer och komma fram till skillnader. Jag tror inte att alla inom högskolan talar om kris på alla ställen. Det finns nog en mycket varierad syn på detta. Birger Hagård säger att ett fel med reformen 1977 var att all utbildning skulle tvingas in i en enhetlig ram. Det är en beskrivning som är med förlov sagt mycket kryptisk. Tvärtom vidgades ramarna i flera avseenden. Lokala utbildningslinjer är ett exempel på att man inom olika utbildningar fick större frihet att själv bestämma. Det är då inte underligt att det uppstår olika varianter — vilket kan upplevas som svåröverblickbart. Birger Hagård hade egna uttryck för detta som jag inte skall upprepa. Med den värdeaspekt som Biger Hagård annars brukar representera, borde han tycka att det var positivt att variation inom högskolan tillåts. Man måste naturligtvis efter en viss tid se till att variationen inte blir för stor, och det är ett arbete som pågår hela tiden. Jörgen Ullenhag är tyvärr inte i kammaren. Han måste ta emot en grupp, och han bad att jag skulle vara mycket återhållsam i min replik till honom. Jag skall vara det och bara säga att det nog är bekymmersamt på en del håll inom högskolan men att det varierar mycket mellan olika utbildningar och olika forskningsområden. Detta bör man fundera över. Hade Jörgen Ullenhag varit här i kammaren skulle jag gärna ha nämnt ett par saker om antagningssystemet. Jag vill nu bara säga att jag kan tillfredsställa honom med att problemen såväl med viktning som med antagningsprov kommer att prövas mycket positivt av den tillträdesutredning som nu arbetar. Bengt Wiklund talar med viss känsla om nedläggningen av en utbildning som har funnits i 143 år. Jag har naturligtvis förståelse och respekt för hans känslor, men i vår föränderliga värld måste det ändå vara så att man inte bara kan åberopa att utbildningar är gamla, utan det måste få ske omprövningar. Bengt Wiklund menar att det rör sig om en efterhandskonstruktion, när man säger att Härnösand får de här 30 nybörjarplatserna. Och det är en efterhandskonstruktion, menar Bengt Wiklund, därför att denna ökning funnits med i planeringen tidigare. Ja, det är klart att man kan betrakta saken så. Men det hela kan också ses på ett annat sätt: Härnösand kanske inte hade fått dessa ytterligare platser, om inte sjöbefälsutbildningen lagts ned. Så bara en efterhandskonstruktion är det väl inte. Det är fråga om en avvägning.
Fru talman! Inte för att jag i och för sig är bibelsprängd, men jag vill ändå dra mig till minnes att det i Bibeln står att ditt ord skall vara ja och ja och nej och nej och vad därutöver är, är av ondo. Och, Lars Gustafsson, det skadar kanske inte ibland att nämna saker och ting vid deras rätta namn. För övrigt hoppas jag verkligen att Lars Gustafsson efter valet i höst kan få bevittna ett regeringsskifte och då också kan få chansen att använda orden på det sätt som han önskar.

Fru talman! Får jag först till Birger Hagård bara säga, att jag hoppas att jag inte skall behöva använda ord av den valör som Birger Hagård nu använder, när han är i opposition — om den olyckan skulle vara framme, att jag kommer i opposition. Det går att driva även oppositionspolitik med ett språk som är mera sakligt inriktat än det som Birger Hagård många gånger använder. Bengt Wiklund har sagt både i sitt inledningsanförande och i replikerna att det har blivit en sådan ökad tillströmning till denna utbildning. Jag har inte detaljsiffrorna just för dagen tillgängliga, och om Bengt Wiklund har andra siffror än jag, så må det vara. Men siffrorna från den 15 maj — och detta datum är ju inte så avlägset — ger vid handen att någon dramatisk ökning av antalet sökande till sjöbefälsutbildningen har inte skett — och nu talar jag om siffrorna för hela landet. Siffrorna ligger på grovt sett samma nivå som tidigare, så de ger väl inte anledning till någon större optimism. Man kan inte ta enstaka år som utgångspunkt för att säga att trenden har vänt. Man måste i sådana här sammanhang — och det gäller inte bara sjöbefälsutbildningen — ha siffror som under flera år pekar i samma riktning och inte bara ta ut siffror för ett år och påstå att tendensen har vänt. Man skall nog använda statistiken med en viss försiktighet som argument för en placering i Härnösand.

Fru talman! Alla är väl ense om att det är viktigt att satsa på den datavetenskapliga utbildningen. Vad vi nu har delade uppfattningar om är, som framgått, lokaliseringen av den satsning som vi beslutar om för nästkommande budgetår. Elisabeth Fleetwood frågar varför statsrådet Hjelm-Wallén har glömt det som var förra årets viktigaste argument. Det är väl anledning att fråga henne om det. För utbildningsutskottet har det varit viktigt att se till att den här utbildningen har en någorlunda rimlig spridning i landet. Då får man inte glömma bort de norra delarna. Det som vi nu diskuterar är mjukvaran, som Elisabeth Fleetwood uttryckte det. Det kan kanske vara rimligt att den är litet mer fördelad än hårdvaran. Jag tror nog att det finns möjlighet för Stockholm att återkomma. Det är ju så, om man skall vara frank, Elisabeth Fleetwood, att de argument man vid en viss tidpunkt använder är resultatet av en avvägning mellan olika faktorer. Vid en annan tidpunkt är det andra faktorer man får väga mot varandra. För utskottets del har det den här gången varit angeläget att tillgodose de norra delarnas behov. Vi har, som jag sade i mitt inledningsanförande, sagt oss att östra Sverige ändå i Uppsala har 60 platser på det här området; det får man nöja sig med ytterligare något år. Sedan är det väl mycket som talar för att det i den här regionen kommer till ytterligare datavetenskaplig utbildning, inte minst med hänsyn till några av de saker som Elisabeth Fleetwood anförde, nämligen att det här finns en koncentration av dataoch elektronikindustri som är alldeles odisputabel.

Fru talman! Det kan vara så att man vid en tidpunkt gör en avvägning och vid en annan tidpunkt en annan avvägning. Vi behöver inte stå här och moralisera över om detta är rakryggat eller inte. Utskottet har gjort den avvägning som jag nu har talat om. Huruvida detta är rakryggat eller inte lämnar jag därhän. Elisabeth Fleetwood målar upp följderna av om denna utbildning inte skulle komma till stånd i Stockholm just nu. Det är möjligt att de inträffar. Men jag förstår inte hur Elisabeth Fleetwood kan vara så säker på att just det faktum att vi till nästa budgetår inte får precis ett visst antal platser på en viss utbildning på ett visst område i Sverige skulle få sådana följder. Man skall ha mycket på fötterna för att vara så säker på sin sak. Det är givetvis viktigt för vårt land med en god och kvantitativt stor utbildning på detta område. Men då vore det bra om de som förordar detta också i andra sammanhang vore angelägna om att ge samhället resurser på olika områden så att det hela går ihop när man satsar på utbildning och forskning.

Fru talman! I det här betänkandet från utbildningsutskottet behandlas bl.a. tre motioner-— från vpk, centern och socialdemokraterna —som samtliga föreslår att fastighetsförvaltarutbildningen skall förläggas till högskolan i Gävle-Sandviken. Det här är ingen ny fråga, utan den har varit uppe i riksdagen tidigare. Då har alltid utskottsmajoriteten sagt att frågan är föremål för utredning och att utskottet inte har någon uppfattning innan utredningen är klar — och så har kammaren avslagit motionen. Nu är utredningen slutförd, men utskottet har ändå ingen uppfattning. Nu säger man att utredningen är föremål för beredning i regeringskansliet, och så avstyrks motionerna även den här gången. Lars Gustafsson säger att detta är inget sakavslag utan ett proceduravslag. Det inkasserar jag som någonting positivt. Det finns naturligtvis flera starka skäl för att förlägga fastighetsförvaltarutbildningen till högskolan i Gävle-Sandviken. Ett av de argumenten är att det i Gävle redan i dag finns en statlig kompetens som i allra högsta grad har betydelse för den utbildning det här gäller. I Gävle finns statens institut för byggnadsforskning, lantmäteriverket och centralnämnden för fastighetsdata.

Gävleborgs län är hårt drabbat när det gäller sysselsättningen. Ett tredje argument är att det är viktigt att de högskolor som finns utanför storstadsområdena kan bevaras och byggas ut. Även av det skälet är det lämpligt att lokalisera fastighetsförvaltarutbildningen till Gävle. Fru talman! Till betänkandet har fogats en reservation, nr 8, som jag vill yrka bifall till. Jag menar alltså att grundutbildningen skall förläggas till Gävle-Sandviken.

Men UHÄ föreslår också att en allmän påbyggnadslinje om 60 poäng inom området fastighetsförvaltning inrättas fr.o.m. budgetåret 1986/87 och att denna linje bör anordnas vid högskolan i Gävle-Sandviken för 30 studerande. Jag är litet förvånad över att utskottet nämner UHÄ:s förslag att Stockholm skulle vara en lämplig utbildningsort men inte nämner att UHÄ också föreslagit utbildning vid högskolan i Gävle-Sandviken. Jag vill fråga Lars Gustafsson vad det beror på att utskottet inte har redovisat fullständigt vad UHÄ föreslår. Kan det ha någonting att göra med att det handlar om teknisk utbildning i ena fallet och ekonomisk i det andra? Eller vad är anledningen till att man i utskottsbetänkandet inte talar om att Gävle Sandvikens högskola också är nämnd som en plats för påbyggnadslinje när det gäller fastighetsförvaltarutbildning? Jag tror det vore bra om Lars Gustafsson kunde ge ett besked på den punkten. Frågan om fastighetsförvaltarutbildning har ältats i många år. Alla är ju överens om att vi behöver en sådan utbildning i det här landet. Utskottet kunde ha kostat på sig att ge en vink till regeringen om att det nu är bråttom att få till stånd denna utbildning.

Fru talman! Jag kan förstå att Bertil Måbrink och andra är besvikna över att det inte kommer ett konkret förslag nu. Det är möjligt att formuleringar tidigare gett vid handen att man kunde vänta ett förslag när utredningen var klar. Nu är den klar, och det kommer ändå inget förslag. Men praxis är ju att när en utredning är klar låter man departementet bereda den, och sedan kommer förslag i propositionen, varefter man tar ställning. Det är ungefär så utskottet har resonerat. Jag vidhåller på den grunden att utskottet yrkar avslag mera av procedurskäl än av sakskäl. Bertil Måbrink riktade en fråga till mig, och jag skall erkänna att jag inte kan svara på den och säga varför detta inte kom med i betänkandet. Om jag fick tid på mig kanske jag skulle kunna ta reda på det. Jag hoppas det inte har skett medvetet, att vi försökt fördölja något. Men det kan vara ett förbiseende. Kanske kan jag ta reda på det sedan och meddela Bertil Måbrink.

Fru talman! I detta inlägg tänker jag uppehålla mig vid reservation 9 om sjöbefälsutbildningen i Härnösand. Bengt Wiklund gjorde ett engagerat och mycket personligt inlägg, som bekräftar att han är mycket nära lierad med problemen i detta sammanhang. Själv har jag också personliga erfarenheter av Härnösand, där jag bott i min ungdom. Jag kan bekräfta, fru talman, att det finns olika saker som människor ställer upp för i sina städer och hemorter. Sjöbefälsskolan i Härnösand hade just denna karaktär av symbol för Härnösand på något sätt, och den fortsätter att ha det. Det ligger djupt rotat i befolkningens hjärtan. En institution kan vara en formell sak, någonting man har rent siffermässigt. Men den kan också växa in i folks medvetande och identifieras med en region. Den karaktären har sjöbefälsskolan. Därför tror jag det rör upp väldigt hårt i folkopinionen när man vill ta bort en sådan anläggning. Den parlamentariska kommittén, vars arbete jag har försökt att sätta mig in i litet grand, kom fram till att sjöbefälsutbildningens dimensionering här i landet borde vara oförändrad och att lokaliseringen borde bibehållas. Man föreslog också en del åtgärder, ägnade att förbättra rekryteringssituationen, som man medgav var ett problem. Men man hade också föreställningen att elevtillströmningen skulle öka om några år. Denna föreställning hade man kommit fram till på grundval av sakkunniga prognoser. Redan nu synes det som om en sådan ökning av elevtillströmningen kan indikeras. Jag vill hänvisa till vad Bengt Wiklund sade i sin redovisning när det gäller ansökningarna om tillträde till den aktuella utbildningen. Detta indikerar att kommitténs tidsperspektiv — man gjorde faktiskt bedömningen att det skulle ta några år innan elevtillströmningen skulle öka — var relativt realistiskt. Nu säger en ledamot av utbildningsutskottet som man måste ha respekt för, nämligen Lars Gustafsson, att man borde ha fler år som underlag för att kunna dra sådana slutsatser som Bengt Wiklund gör, dvs. att skolan har tillräckligt underlag för att kunna bibehållas. Men, Lars Gustafsson, det är ju precis det som utredningen säger, nämligen att man skall låta några år gå för att man skall få en klar bild av vad som håller på att hända. Jag gör gällande, Lars Gustafsson, att regeringens förslag att skära ned antalet utbildningsplatser är förhastat. Man för också ett kompensationsresonemang om att man skall få den och den utbildningen i stället. Jag kan kortfattat säga, att om vi skulle föra ett sådant kompensationsresonemang beträffande Ådalsregionen, som har drabbats av många hårda slag när det gäller den officiella politiken, skulle en skola som sjöbefälsskolan kunna motiveras många gånger om. Just nu fortsätter krisen i vårt län. Vi har rekord i landet när det gäller folkminskning, men skulle man föra sådana kompensationeresonemang skulle man som sagt kunna motivera flera sådana skolor. Nu är det inte på ett sådant sätt man skall föra diskussionen, nu skall man faktiskt försöka hålla sig till de sakliga skäl som kan tala för ett bibehållande av skolan. Det jag sagt om den tydliga tendensen till en bättre rekrytering utgör ett av de mest bärande argumenten. Ett annat argument i betänkandet för nedläggningen är att utbildningen i Härnösand skulle vara extra dyr för staten. Men medelstilldelningen per plats är densamma, såvitt jag kan förstå, i de tre sjöbefälsskolorna. Det är faktiskt inte Härnösand som uppvisar de sämsta rekryteringstalen, utan det är snarare Göteborg. När utskottsmajoriteten talar om att slå ut Härnösands sjöbefälsskola, därför att den är minst, har man, som jag ser det, ett statiskt synsätt. Man utgår tydligen från att dessa elever från norra Sverige utan vidare kommer att bege sig till Göteborg eller till Kalmar. Det troliga är i stället att ungdomarna från Norrland väljer ett annat yrke, där de kan få utbildningen på rimligt avstånd från hemorten. Det är ändå 127 mil från Luleå till Göteborg, jämfört med de 49 milen till Härnösand. Så finns det ytterligare ett nött argument i debatten, nämligen att vårt land inte behöver sjöbefäl i samma utsträckning framöver. Men det har redovisats en undersökning som visar att det fanns ca 100 lediga platser för sjöbefäl vid utgången av 1984. AMS egen statistik visar för övrigt att personaltillgången för handelsflottan stadigt minskar, medan bristen på sjöbefäl ökar. Antalet fartyg har stabiliserats, och landet hade 476 handelsfartyg vid årets utgång. Redareföreningen och de tre sjöfackliga organisationerna har vid en uppvaktning för utskottet i februari 1985 bekräftat att det finns en akut brist på sjöbefäl. Då uttalades också önskemål om att få ha kvar de tre sjöbefälsskolorna i landet. Officiellt har Redareföreningen bedömt att handelsflottan under de närmaste åren behöver ett tillskott på 160 fartygsbefäl och 130 maskinbefäl årligen, och man säger dessutom att den nuvarande dimensioneringen på sjöbefälsutbildningen inte ens motsvarar det behovet. Man kan lätt bli litet emotionell. Utan överdrift kan man ställa frågan: Varför skall norrländska ungdomar som har en håg till sjön bjudas sämre möjligheter än unga från andra landsändar? Skulle sjöbefälsutbildningen i Härnösand försvinna, innebär det att den enda utbildningsplatsen för sjöpraktik vid isbrytning kommer bort, och likaså den enda skola som disponerar ett eget skolfartyg och vars utrustning är mycket modern. Den skolan behöver vara kvar några år, varigenom den långsiktiga trenden när det gäller såväl svensk sjöfart som dess utbildningskrav bättre kan överblickas. Jag yrkar därför bifall till reservation 9. Innan jag slutar vill jag säga några ord i anslutning till det särskilda yrkande nr 2 som Björn Samuelson har fogat till betänkandet. Det gäller teknisk högskola i Sundsvall-Härnösand. All erfarenhet bekräftar nämligen att den tekniska högskoleutbildningen spelar en stor roll för en målmedveten industriell utveckling. Västernorrlands län har, med alla sina problem, också en betydande utvecklingspotential i vad gäller framtidssektorerna inom industrin. Det gäller i hög grad processindustrin men också elektroindustrin och en del av verkstadsindustrin, särskilt den som är inriktad på moderna kommunikationssystem. Stora möjligheter kan vidare skönjas i länet på det träkemiska området. Men så snart man angriper dessa utvecklingsproblem blir man medveten om vad jag skulle vilja kalla det högskolegap på det tekniska området som finns i mellersta och södra Norrland. I det sammanhanget hänvisar utskottet i en välvillig skrivning till att utbildningsutbudet bör anpassas till de problem och behov som finns i högskoleregionen och dess närmaste omgivning. Enligt vår mening kräver tidsutvecklingen bestämda, konkreta insatser i syfte att — i varje fall på sikt — säkra just en teknisk högskoleutbildning i Sundsvall-Härnösand. Det är en fråga som vi fortlöpande vill hålla levande och aktualisera.

Herr talman! Att jag går in så här sent i debatten, när kammaren är upptagen av bondetåget i det svala solskenet här utanför, hänger samman med vissa uppgifter i betänkandet, som jag vill kommentera eftersom jag på en punkt inte kommer att rösta med mina partivänner. I proposition 100 bil. 10 behandlas bl.a. frågan om en utökning av antalet nybörjarplatser på den datavetenskapliga linjen i den grundläggande högskoleutbildningen. Det finns en linje som är förlagd till Uppsala och Linköping. I propositionen redovisas ett förslag från universitetet i Umeå om att den datavetenskapliga linjen skall förläggas till Umeå. Statsrådet går på detta förslag med motiveringen: ”Jag anser det angeläget att en sådan utbildning kommer till stånd även i Norrland”. Detta är ett klokt ställningstagande. Utskottet har tillstyrkt förslaget, vilket jag hälsar med glädje. Det är bra för Umeå universitet, som behöver vara en hel högskola, ett universitet med bred utbildning och mångsidighet. Det är bra för regionen, och en klok regionalpolitik är en god realpolitik för hela landet. Insatser av detta slag innebär besparingar på andra håll och i längden också ökad återbäring för staten genom ett ökat industriellt utbud och ett friskt näringsliv. Det är brist på kvalificerad personal inom dataoch elektronikområdet. Somliga säger att eftersom 60 96 eller kanske mer av denna industri finns i Stockholmsregionen, måste utbildningen läggas där. Det är givetvis en logisk kullerbytta — den som har mycket skall ha mer. Om man vill att hela vårt land skall fungera och vill främja det som på sikt minskar budgetunderskottet och får näringslivet att blomstra allsidigt och allmänt, bör industrin spridas och utbildningen likaså. Och var finns energin och råvarorna i vårt land? Jag påminner om att Norrland är 58 96 av Sverige, om man ser till ytan — där har vi de stora råvarutillgångarna, och där har vi energin. Det är rättvist att vår region, med sina tillgångar och sitt underlag i fråga om en frisk befolkning och stabil arbetskraft, får utbildning som kan underlätta att produkterna framställs nära källan — och inte bara framställs i ett första led utan också når fulländning, när det kan ske. Det är klokt — det vinner Sverige på. Och det tycker vi moderater. Jag skall be att få hänvisa till vår broschyr Moderat näringspolitik, där det under avsnittet Effektivare regionalpolitik står: ”Målet för regionalpolitiken måste vara att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt mellan landets olika delar och regioner. På så sätt kan man dels öka medborgarnas reella valfrihet vad gäller bosättning och sysselsättning, dels öka möjligheterna att garantera alla medborgare en acceptabel nivå vad gäller kommersiell och samhällelig service. Den selektiva inriktningen av regionalpolitiken har bl.a. den nackdelen att det näringsliv som redan finns i stödområdet inte främjas. Utslagning av företagsamhet i stödområdet påverkar nettot i antalet arbetstillfällen.” Utsugningen har varit en lång process, en skadlig åderlåtning. Jag har under rätt många år haft tillfälle att sitta i mineralpolitiska utredningen, medan den fanns, och sedan sitta i glesbygdsdelegationen. Det som står i vårt program på den här punkten anser jag vara omöjligt att motsäga. Jag menar också att den åtgärd som nu föreslås, att vi skall få utbildning i Umeå på detta område, är en riktig åtgärd. På Norrlandsförbundets möte i januari talade bl.a. redaktör Herbert Söderström om datautvecklingens omvandling av Norrland. Jag röstar alltså med utskottet och inte med reservation 7. Här har mina partikamrater i utskottet råkat förirra sig — det är min uppfattning. Man har ju inte alltid sin vackra dag. Eller kanske har de lyssnat för mycket på vissa röster från det redan gynnade området med det klingande namnet Stockholmsregionen. Mängder av moderatmedlemmar delar programmets uppfattning och syn och inte reservationens uppfattning. Jag kanske vågar erinra om att en av de två personer som faktiskt varit Umeå universitets första och ivriga tillskyndare var högernannen P.G. Lundgren, riksdagsman och framsynt politiker. Kan man lägga utbildning i norr? Blir inte en högskola ”där uppe” i avlägsenheten trist och ineffektiv — 50 flygminuter från centrala Sverige? Jag har inte tid till många ord men har här tidningen Progress från Luleå kommun. Den går antagligen till alla riksdagsledamöter. Det finaste med högskolan i Luleå och med universitetet i Umeå är andan i dessa högskolor. Det man läser här är mycket uppmuntrande. Det visar vad som sker. Vill man ha sysselsättning, vill man ha utveckling, så måste man också se till att utbildningen läggs på samma plats. Slutligen vill jag säga att jag kommer också att stödja förslaget att sjöbefälskolan i Härnösand blir kvar. Jag vill gratulera Bengt Wiklund till hans tal. Det var inget nederlag, det var en seger! Jag kan också instämma i vad Sven Henricsson här har sagt.

Herr talman! Ytterligare några ord om sjöbefälsutbildningen. Att skolor och utbildningslinjer läggs ned helt eller delvis är ju inte någonting nytt. Den som sysslat med utbildningsfrågor har mer än en gång konfronterats med sådana problem. Men två viktiga förutsättningar brukar dock krävas vara uppfyllda innan man beslutar om nedläggning av skolor och utbildning. För det första skall elevunderlaget svikta, inte bara temporärt utan också på sikt. För det andra skall vad gäller yrkesinriktade utbildningar utsikterna att få jobb efter utbildningen vara allvarligt försämrade. Efter vad jag kunnat finna föreligger inte nu någon av dessa huvudförutsättningar som jag nyss angav vad gäller nedläggning av sjöbefälslinjerna i Härnösand. Redan när propositionen lades fram var argumenten för nedläggning svaga. Under den gångna vintern har förutsättningarna för regeringsförslaget ytterligare förändrats och försvagats. Elevtillströmningen ökar nu kraftigt, särskilt i Härnösand, fast skolan är nedläggningshotad. Jag erinrar om de siffror Bengt Wiklund nämnde i sitt anförande. Jag har siffror här på att det är totalt 109 sökande till 39 platser i Härnösand. Även om man räknar med dubbelansökningar är det i alla fall långt utöver vad platsantalet ger grund för. Beträffande chansen att få jobb: Jag anser att regeringen visar en defaitistisk inställning i sin proposition vad gäller den svenska handelsflottans framtid. Man har dragit ut en negativ kurva av tidigare dåliga siffror. Men Svenska redareföreningen, som om någon känner till den här saken, har kraftfullt talat för att sjöbefälsjobbet finns nu och i framtiden. Man säger att regeringsförslaget baseras på en i grund felaktig analys av näringens behov av sjöbefäl. Det är Redareföreningens betyg av propositionen. Redareföreningen vill ha kvar utbildningen i Härnösand. Nå, man kanske kan säga att Redareföreningen är part i målet. Men låt oss då ta AMS arbetsgrupp för sjöfartens arbetsmarknad. Den tycker likadant som Redareföreningen. Den förda debatten här har inte gett någon styrka åt regeringsförslaget utan tvärtom. Jag kan med viss möda försöka förstå att utskottets socialdemokrater absolut måste driva igenom en egen regerings förslag, dock med ett lysande undantag i Bengt Wiklund. Men man frågar sig: Varför har moderaterna och folkpartisterna hängt med? Ni behöver ju inte känna något ansvar för att driva igenom den socialdemokratiska regeringens propositioner. Är det ekonomiska skäl som ligger bakom? Vi som har arbetat mycket med sådana här frågor — jag har själv gjort det under 25 år — vet att alla teoretiska redovisningar med siffror på vad man kan spara genom skolnedläggningar visar sig i praktiken komma att innehålla mycket reducerade siffror. Man tar nämligen inte in hela bilden i sammanhanget. Det finns t.ex. en samhällsekonomisk bild. Beträffande Härnösand är att säga att man har gjort investeringar för undervisningen som t.ex. en navigeringssimulator, som har kostat 7 miljoner. Den kan och behöver inte flyttas till Kalmar eller Göteborg, och kommer alltså att stå där till noll och intet värde. Det finns vidare alltid skäl till att en skola geografiskt har förlagts till ett visst område: det lockar elever, som senare i sitt yrke kan bo kvar i området. Härnösands kommun får nu in 4 milj.kr. per år i sjömansskatt, tack vare att det från skolan rekryterats personer till sjömansyrket. Kan det vara centraliseringsskäl som ligger bakom? Det talas ju i betänkandet om att man skall effektivisera resursutnyttjandet, och det mest ändamålsenliga sättet att genomföra detta är enligt regeringen att begränsa antalet orter med sjöbefälsutbildning till två. Utskottet säger vidare: ”Om utvecklingen skulle bli sådan att utbildningskapaciteten behöver ökas finns det goda möjligheter att göra detta vid enheterna i Kalmar och Göteborg.” Man kan, herr talman, inte undgå att befara att det är centraliseringstankarna som utskottsmajoriteten innerst inne har styrts av i den här frågan. Kanske är det här en pilotfråga.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

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. motion 1984/85:2255, som jag väckte under den allmänna motionstiden i år och i vilken jag yrkar att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad jag i motionen anfört om utvecklingen av Landskronas gymnasiala elektronikcentrum till yrkesteknisk högskoleutbildning. Motiven för en sådan utveckling har jag anfört i motion 2253, som remitterats till arbetsmarknadsutskottet. Jag påpekar där att Landskrona har gamla traditioner när det gäller den yrkestekniska utbildningen. Inte minst den inbyggda tekniska utbildningen på Öresundsvarvet utgjorde en bra plattform för unga människor, och den visade sig också underlätta omställningen till nya arbetsplatser i samband med varvsnedläggelsen. Landskrona kommun har gjort en mycket uppmärksammad satsning på ett elektronikcentrum inom den gymnasiala utbildningen. Det skulle vara till stort gagn för utvecklingen i Landskrona om denna utbildning kunde få möjlighet att utvecklas till en yrkesteknisk högskoleutbildning på elektronikområdet. En sådan utveckling på utbildningsområdet skulle gynna utveckling och nyetablering av elektronikindustri med lokalisering till Landskrona. Jag vill i detta sammanhang understryka att Landskrona är i stort behov av lätt och miljövänlig industri. Landskrona tål över huvud taget inte en ytterligare ökning av luftföroreningar. Tvärtom måste de nuvarande minskas. Utbildningsutskottet har med anledning av yrkanden i min motion och i några andra motioner av lokal karaktär anfört, att det är UHÄ som planerar YTH-utbildningen i samråd med arbetsmarknadens parter samt högskolor och regionstyrelser. På detta planeringsunderlag skall regering och riksdag fatta beslut. Vidare anför utskottet att UHÄ för närvarande arbetar efter riktlinjer som innebär en satsning på vissa utbildningslinjer och högskoleorter med hänsyn tagen till bl.a. fortgående strukturomvandling, teknikutveckling och lokalisering av industri. I övrigt prioriteras en konsolidering av verksamheten — allt efter nuvarande riktlinjer. Slutligen anför utskottet att UHÄ inte har avgivit några förslag om inrättande av de i motionerna föreslagna YTH-utbildningarna och rundar av det hela med att avslå mitt motionsyrkande, liksom övrigas motionsyrkanden, i denna del. Enligt min bedömning leder nuvarande riktlinjer inte till den lokala och regionala anknytning av utbildningen som är så viktig för utvecklingen av näringslivet utanför dagens utbildningsoch forskningscentra. Därför är det viktigt att en samlad översyn görs, vilket föreslås i centerreservation 1, och att resultaten av pågående utredningar på området vägs in, liksom förslag till åtgärder för att man skall kunna öka högskoleutbildningens omfattning och dess spridning till mindre orter. Herr talman! Jag har inget eget yrkande, men med hänvisning till vad jag har anfört ansluter jag mig till yrkandet om bifall till centerreservation 1.

Herr talman! Ett av de stora problemen när det gäller den högre utbildningen är att många linjer vetter mot den offentliga sektorn. I och med att antalet arbeten minskar på det området är det nödvändigt att dra ned på den utbildningen. Det gäller inte minst lärarutbildningen, som för närvarande är kraftigt överdimensionerad. Vi moderater har föreslagit att man bör gå betydligt längre än vad regeringen vill göra. Sålunda vill vi minska förskollärarlinjen med 270 platser istället för med regeringens 60. Jag vill erinra om att det under senare tid har varit en mycket låg tillströmning till förskollärarlinjen. I Stockholm var ungefär hälften av platserna obesatta under höstterminen 1984. Det räckte med 2,0 i medelbetyg för att man skulle komma in på den linjen. Fritidspedagoglinjen vill vi likaledes minska, med 90 platser i stället för med 30 platser, som regeringen föreslår. När det gäller klasslärarutbildningen accepterar vi regeringens förslag om en minskning i ett enda svep med 360 platser på lågstadieoch mellanstadielärarlinjerna. På ämneslärarlinjerna slutligen menar vi att det är nödvändigt att minska med 120 platser i stället för med 45, som regeringen föreslår. Vi säger i reservationen att man dock bör vara försiktig och studera vilka konsekvenser detta har för annan utbildning. Vi har i en reservation kommit att plädera för och yrka bifall till en motion av Ann-Cathrine Haglund. Den avser fortbildning i språk utomlands. Den nuvarande ordningen förutsätter att de olika regionerna skall samarbeta med varandra. Detta fungerar dåligt, och de berörda länderna, som alltså skall ta emot svenska språklärare, vill ha en förhandlingspartner i stället för många olika ute i regionerna. De vill ha en enda på riksnivå. Det skulle dessutom uppenbarligen bli bra mycket billigare, och vi har alltså accepterat det förslag som har lagts fram och som innebär att en särskild anslagspost bör inrättas. UHÄ bör hantera den frågan. Herr talman! Till sist: Vi moderater stöder en folkpartimotion i vilken det påtalas den stora bristen på lektorer i gymnasieskolan. Det finns emellertid ett stort antal utexaminerade med doktorsexamen, och det krävs i motionen att särskilda åtgärder bör vidtas för att ge dessa en 20-poängs praktisk pedagogisk utbildning. Vi stöder detta krav. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 8, 9 och 10.

Herr talman! Förra året hade vi en lång och hetsig debatt här i kammaren angående regeringens förslag att lägga ned fritidspedagogoch förskollärarutbildningarna i Uppsala och Borås. Regeringen anförde som skäl för sitt förslag dels att vi behöver minska antalet platser på de här utbildningarna, dels att vi behöver spara, och regeringen menade att vi gör de största besparingarna genom att helt lägga ned utbildningarna på de här orterna. Moderaterna hjälpte regeringen att driva igenom de här nedläggningsbesluten. I detta sammanhang vill jag passa på att fråga Birger Hagård, som ju har en viss anknytning till Borås och ibland är där och håller anföranden: Birger Hagård sade i kammaren häromveckan att vi inte kan behålla alla de små högskolorna; räknar Birger Hagård högskolan i Borås till dem som bör läggas ned? Det kan vara intressant att höra vilken uppfattning han har. Med fritidspedagogoch förskollärarutbildningarna försvinner en av hörnpelarna inom högskolan i Borås. I centerpartiet är vi helt överens med regeringen om behovet av att minska antalet utbildningsplatser på de här linjerna och av att spara pengar. Men vi tycker inte att det skall ske på det här sättet. Det finns många som ifrågasätter om det verkligen blir några besparingar när man helt lägger ned en utbildning på en ort. Och vill man senare ta upp utbildningen igen, drar det med sig betydande kostnader när man kör i gång. Det är ju också så att likartade utbildningar får olika karaktär på olika orter, man får sin egenart. Det ger en mångfald som måste vara till gagn för utbildningslinjen i stort. För Uppsalas del vill jag nämna att fritidspedagogoch förskollärarutbildningarna är särskilt värdefulla, därför att man där har utvecklat överbryggande kurser för förskollärare och fritidspedagoger. När nu de här utbildningarna läggs ned, går man där miste om den erfarenhet och den kompetens som man vunnit på det här området. Vad beträffar utbildningarna vid högskolan i Borås, så har de främst sin egenart genom den unika möjlighet man där har till samarbete med bibliotekshögskolan när det gäller barn och kultur. Det är viktigt att vi tar vara på den möjligheten. Kulturminister Göransson har ju också i årets budgetproposition betonat vikten av kultur i skolan. Och i den nyligen framlagda barnomsorgspropositionen talas ju också om kultur och kvalitet i barnomsorgen. Så fel det då är att lägga ned utbildningarna på en ort där man har denna fina möjlighet till samarbete med bibliotekshögskolan! Men jag kan inte heller, herr talman, låta bli att lägga regionalpolitiska synpunkter på nedläggningen av fritidspedagogoch förskollärarutbildningarna. Om inte riksdagen beslutar annorlunda i dag, försvinner nästa år de enda pedagogiska utbildningar som finns vid högskolan i Borås. Som jag sade förut utgör dessa en väsentlig del av högskolans totala verksamhet. Utbildningarna har en omvittnat god kvalitet. Någon egentlig arbetslöshet finns inte heller bland dem som avslutat sin utbildning på de här linjerna i Borås. I Älvsborgs län är industrin jämte jordoch skogsbruket de dominerande näringarna. Länet är det mest industrialiserade i landet. Andelen förvärvsarbetande kvinnor är hög, inte minst i Sjuhäradsbygden, där ju Borås är beläget. Det innebär att människor efterfrågar barnomsorg i stor utsträckning. Även från jordbrukarhåll börjar man nu alltmera ställa krav på att få tillgång till kommunal barnomsorg, speciellt under bråda tider med sådd och skörd. Nämnas skall också att Borås och Marks kommuner planerar att bygga ut sin barnomsorg. I detta arbetsintensiva län hör en barnsomsorgsutbildning hemma som hand i handske. Det är beklagligt att socialdemokrater och moderater inte har insett detta. Ett annat skäl att behålla de här utbildningarna är att ett förhållandevis litet antal ungdomar i Sjuhäradsbygden söker sig till högre utbildning. Fritidspedagogoch förskollärarutbildningarna har särskilt attraherat unga kvinnor, som alltså i och med den här nedläggningen mister en möjlighet till högskoleutbildning på hemorten.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

Herr talman! Det är alldeles riktigt, som Inger Josefsson påpekade, att jag har en stark anknytning till Borås. Min uppgift i denna kammare är emellertid inte att företräda några speciella särintressen, utan det är att försöka ta ansvar för hela rikets intressen. Visst är det bra med utbildning, men aldrig en utbildning för utbildningens egen skull. En utbildning skall förläggas dit där den verkligen behövs och avse sådana områden där det också behövs en utbildning — detta för samhällets skull men inte minst också för dem som utbildas. För närvarande har vi en överkapacitet när det gäller förskollärare och fritidspedagoger, och därför har det funnits anledning att dra ned på den utbildningen. Det finns ingen anledning att nu i efterhand ändra detta beslut.
Herr talman! De som har utbildats i Borås har faktiskt fått arbete i de yrken som de har utbildats för eller i näraliggande yrken. Skälet att det finns en överkapacitet kan därför inte andragas i detta fall.

Herr talman! Till det här betänkandet har vi från vänsterpartiet kommunisterna fogat flera reservationer, men jag väljer att i mitt anförande främst uppehålla mig vid reservation 4, som vpk tillsammans med representanter för folkpartiet och centern avgivit. Den handlar om återupptagande av förskolläraroch fritidspedagogutbildningen vid högskolan i Borås. Saken har redan varit uppe här i dag, och vi vill i stort sett instämma i det som har sagts. I vår motion 1984/85:1891 av Marie-Ann Johansson m.fl. nämner vi några av de skäl som vi anser vara viktigast för att återuppta den här utbildningen i Borås. När riksdagen våren 1984 beslutade att lägga ned utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger vid bl.a. högskolan i Borås, var vpk motståndare till nedskärningarna på dessa utbildningslinjer. Vårt främsta skäl var att det fortfarande finns ett stort behov av flera platser inom barnomsorgen. Vi anser att samhället snarast möjligt bör tillgodose detta behov. Då kommer det också att behövas ett tillskott av utbildad personal. Vpk har i enlighet med dessa uppfattningar i en annan motion till årets riksmöte också lagt fram förslag om att öka utbyggnadstakten inom barnomsorgen. Det är också intressant — jag vill ändå kommentera det — att Birger Hagård först säger att det inte skall vara en utbildning för utbildningens egen skull och sedan talar om att det är en överkapacitet av fritidspedagoger och förskollärare. Då vill jag gärna fråga: Hur står detta i överensstämmelse med det förhållandet, att det är långa köer av föräldrar som vill ha in sina barn på daghem och på fritidshem? Många föräldrar får vänta, och många av dem får inte in barnen alls. Hur kan det då vara en överkapacitet av utbildad personal? Jag tycker att Birger Hagård i stället skall kräva en utbyggnad av barnomsorgen. Man talar ju om att man är för frihet att välja — och många väljer faktiskt att vilja ha sina barn på daghem, men de har inte frihet att välja, för det finns inga platser åt barnen. Beslutet att lägga ned utbildningen i Borås grundade sig bl.a. på att det var arbetslöshet bland förskollärare och fritidspedagoger. Nu har ju undersökningar visat att det i den aktuella regionen — Älvsborgs län — inte finns någon arbetslöshet att tala om ens med nuvarande utbyggnadstakt inom barnomsorgen. Många kommuner i länet börjar i stället få ont om fritidspedagoger, och i några kommuner har man problem med att få utbildade vikarier för förskollärare. Något stort överskott av utbildade fritidspedagoger och förskollärare existerar alltså inte i Älvsborgs län. Tidigare undersökningar visar dessutom att de som utbildar sig på dessa linjer är mycket lokalt bundna, vilket innebär att det kan bli svårt att täcka behovet av arbetskraft med personer som utbildats på andra orter. Ett annat skäl att återuppta utbildningen är att den allmänna utbildningsnivån i länet är låg. Det är därför viktigt att Älvsborgs läns enda högskola har ett utbildningsutbud som representerar olika sektorer och som också vänder sig till dem som har tvåårig gymnasieutbildning. Möjligheterna att kunna erbjuda fortbildning talar också för att det bör finnas en grundutbildning av fritidspedagoger och förskollärare i Borås. En grundutbildning gör det lättare att erbjuda fortbildning inte bara inom barnomsorg, skola och äldreomsorg utan också för personal inom andra områden, där allmänpedagogisk kunskap behövs. Antalet yrkesverksamma kvinnor är, som tidigare sagts, högt i länet, och många av dessa arbetar inom vårdyrken och barnomsorg. De bör få sitt behov av fortbildning tillgodosett inom regionen. De bör också få sitt behov av barnomsorg tillgodosett. Förutom det som gäller reservation 4, som jag nu talar om, skulle jag bara vilja nämna att i vpk:s reservation 2, som tar upp planeringsramar för förskollärarlinjen och fritidspedagogutbildningen, går vi emot de nedskärningar av utbildningskapaciteten som föreslås. Vi vill alltså att antalet nybörjarplatser på dessa linjer skall vara oförändrat. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

Herr talman! Riksdagens ledamöter skall nu ta ställning till utbildningsutskottets betänkande om anslag till utbildning för undervisningsyrken. Vi hade förra våren en mycket uppslitande debatt om förändring av ramarna för förskoleoch fritidspedagogutbildningarna. Men eftersom förslagen till förändringar i årets budgetproposition är av mycket mindre omfattning, är jag övertygad om att dagens ärendebehandling blir desto stillsammare. Vi hade en stor utbildningsvolym av personal till barnomsorgen i slutet av 1970-talet. Då utbildades ca 1 200 fritidspedagoger och nära 5 000 förskollärare varje år. Detta budgetår är antalet utbildningsplatser 958 resp. 3 138. Nedtrappningen har motiverats av att utbildningsvolymen då skulle bättre överensstämma med arbetsmarknadens behov. Det har också varit dålig tillströmning av studerande till främst förskollärarlinjen. Här har nog även rädslan att utbilda sig och sedan inte hitta arbete spelat en stor roll. Regeringens förslag för nästa budgetår är 3 078 platser på förskollärarlinjen och 928 på fritidspedagoglinjen. Minskningen handlar om 60 resp. 30 platser. Utskottet föreslår här bifall till förslaget i propositionen. Moderaterna vill ha en kraftigare nedskärning av utbildningsplatser, medan vpk yrkar på oförändrade ramar. Utskottets majoritet finner att vi inte kan göra större förändringar än dem regeringen föreslår. Den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen måste ha tillgång till välutbildad och kunnig personal. Men vi får samtidigt inte utbilda för arbetslöshet. Jag yrkar därmed avslag på reservationerna 1 och 2. Enligt reservationerna 3 och 4 önskar centern, folkpartiet och vpk att vi skall besluta om att återuppta förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna i Uppsala och Borås fr.o.m. 1986/87.

Man kan då fråga sig vad som egentligen är vunnet med det annat än att man slår vakt om just sin lokala utbildning. Några andra synpunkter än de som redovisades vid det tidigare beslutstillfället har inte presenterats, vare sig i reservationerna eller i anförandena här. Utskottet står fast vid att de volymförändringar som riksdagen har beslutat om skall gälla, och jag yrkar avslag på dessa reservationer. Förskolläraroch fritidspedagogutbildningen omfattar 100 poäng alltsedan 1978/79. För närvarande remissbehandlas ett förslag från UHÄ angående dessa utbildningar. Det är för tidigt för riksdagen att ta ställning till en förändring i likhet med den som vpk föreslår i en motion som följs upp i reservation 5. Vi kommer att få ta del av det nya utbildningsförslaget vad tiden lider. Jag yrkar i dag avslag på reservationen. På industrioch hantverkslärarlinjen finns 506 nybörjarplatser. Många studerande för dessa läraryrken har tidigare uppehållit tjänster utan att ha formell behörighet. För att komma i fråga till utbildningsplats måste man ha god teoretisk grundutbildning och ofta lång praktisk erfarenhet. De studerande har mestadels en försörjarroll när denna pedagogiska utbildning blir aktuell. Före 1983 fanns rätt till utbildningsarvode. Sedan det togs bort har vi kunnat konstatera en viss tröghet när det gäller antalet sökande till utbildningsplatserna. Att återinföra utbildningsarvodet skulle kosta ca 75 milj.kr./år. UHÄ gör för närvarande en översyn av utbildningen och skall ge oss en analys av svårigheterna att få sökande. Detta får utgöra svaret på vpk-reservationen nr 6. Jag yrkar avslag på den reservationen. Vi får nu och då veta att antalet elever i våra skolor minskar. Detta måste få följdeffekter på planeringsramarna för såväl lågstadieoch mellanstadiesom ämneslärarlinjen. Utskottets majoritet stöder regeringens förslag till minskat antal utbildningsplatser. Neddragningen av 96, 276 resp. 45 platser är fördelad på en rad utbildningsorter. Som tidigare i vårt betänkande vill vpk företa en mindre volymförändring av klasslärarutbildningen, medan moderaterna förordar en större neddragning av antalet ämneslärarplatser. Vi avvisar reservationerna 7 och 8 och biträder utbildningsministerns förslag. Lektorstjänsterna i gymnasieskolan fyller flera viktiga funktioner. Lektorerna medverkar till att hålla undervisningen å jour med den vetenskapliga utvecklingen. De kan också bidra till att ge eleverna en försmak av vad vetenskapligt arbete innebär. Antalet lektorstjänster i gymnasieskolan är i stort sett oförändrat sedan mer än tio år. De senaste tillsättningsomgångarna visar på stora svårigheter att rekrytera lektorer. Många som är ämnesteoretiskt behöriga har ej skaffat sig lärarbehörighet. Även här kan de studiesociala villkoren under den pedagogiska utbildningen vara en förklaring, en viss parallell till yrkeslärarnas situation. Regeringen har uppdragit åt UHÄ att redovisa preciserade förslag angående lektorsutbildningen före utgången av år 1986. Med detta yrkar jag avslag på reservation 9. Moderater och folkpartister vill ge stöd åt ett UHÄ-förslag om handläggningen av språkkurser som genomförs i utlandet. Man menar att en särskild anslagspost skulle hanteras av UHÄ för riksrekryterande fortbildningskurser och att UHÄ ensam skulle vara samarbetspartner gentemot anordnarna av dessa språkkurser. Utskottet menar att samarbetet mellan högskoleregionerna är viktigt för att utlandsförlagda språkkurser skall komma till stånd på förmånliga ekonomiska villkor för såväl högskolan som kommunerna. En arbetsgrupp inom högskoleregionerna har presenterat en planeringsordning. Den ordningen bör nu få prövas, och jag yrkar avslag på reservation 10. Herr talman! Utöver de motioner som följts upp med reservationer har även några enskilda motioner väckts, Dessa handlar om speciallärarutbildning och musiklärarutbildning. Jag vill hänvisa till våra ställningstaganden i betänkandet. Jag ber slutligen att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.